Herr talman! Herr Lundberg började med att säga att han var helt fascinerad av frågan om restposten, och hans inlägg var ju en utomordentlig verifikation på hans egen deklaration. När jag tog mig friheten att i den senaste statsverkspropositionen korrigera konjunkturinstitutet och skriva ner restposten med i runt tal en halv miljard kronor, utgick jag från förutsättningar som kanske inte var lika analy tiskt invecklade som herr Lundbergs. Jag behöver inte redovisa dem — i stort sett kom vi ju till samma resultat. Till min glädje har jag numera kunnat konstatera att herr Lundberg och jag inte är alldeles ensamma om att på detta handgripliga och litet oförskämda sätt behandla experternas beräkning. I årets konjunkturrapport i höst är konjunkturinstitutet självt inne på ungefär samma vägar, eftersom man är på det klara med att det föreligger vissa felbedömningar i fråga om restpostens storlek. För att nu inte stimulera herr Lundberg till ett nytt inlägg i detta fascinerande ämne skall jag behärska mig och sluta med vad jag här har sagt. Jag skall endast försöka svara på hans fråga, om vi kan vänta ett snabbt resultat av den undersökning som statistiska centralbyrån för närvarande håller på med. Tyvärr måste jag säga att jag tror den kommer att ta sin tid. äÄmbetsverket är noggrant och fullt av vetenskaplig ambition, och det kommer nog att detaljanalysera både importoch exportstatistik, tjänstenetto och mycket annat, så jag är rädd för att utredningen kommer att ta sin tid. Jag är emellertid lika angelägen som herr Lundberg att få den här frågan belyst så snart som möjligt. Jag är ledsen att jag nu provocerar herr Lundberg till ett nytt inlägg — jag trodde jag skulle kunna undgå det.
Herr talman! Jag lovar att jag skall fatta mig mycket kort. Jag tycker det är synd att undersökningen skall ta sådan tid. Överdrivna ambitioner i fråga om noggrannhet är inte på sin plats här. Jag tror att man skulle kunna koncentrera sig på att få tag på det korta kreditsaldot och att man sedan med en subtraktion skulle kunna åtminstone hjälpligt hyfsa hela balansen, men det är kanske en förflugen tanke.

Herr talman! I fråga om exekutiv verkställighet i enskilda mål stadgas i utsökningslagen att väl utmätning i princip får ske i mål där exekutionsurkunden ej vunnit laga kraft, medan exekutiv försäljning av det utsökta godset däremot inte får ske förrän laga kraft inträtt. Denna bestämmelse är givetvis dikterad av intresset att undvika de komplikationer som skulle inträda om försäljning av utmätt gods kommit till stånd och en ändring av exekutionsurkunden därefter innebär att försäljning ej bort ske. Ett återställande av rättsläget möter givetvis stora svårigheter och kan i många fall vara helt omöjligt. Det synes förhålla sig så att någon liknande bestämmelse inte finns i fråga om indrivning av allmänna medel. I ett skattemål kan alltså såväl utmätning som försäljning av det utmätta godset ske trots att ärendet är föremål för prövning i högre instans, t.ex. prövningsnämnd. Ett aktuellt fall belyser detta. Fallet rörde indrivning av restförd skatt. Egendom till betydande värde hade försålts under tiden för taxeringens prövning i högre instans. Denna prövning resulterade några månader senare i att det debiterade skattebeloppet nedsattes avsevärt — från ca 60 000 kronor till ca 10000 kronor. Den skattskyldige hade sålunda berövats egendom till gäldandet av en skatteskuld, som visat sig vara oriktigt påförd. Det anförda exemplet — som icke är det enda som kunde anföras av liknande slag — visar vilka otillfredsställande konsekvenser ur rättssäkerhetssynpunkt som kan uppstå. Dessa konsekvenser hade inte uppstått om det hade funnits en regel om laga kraft som förutsättning för försäljning av utmätt gods när det gäller gäldandet av skatteskulder. Med hänvisning till det anförda hemställer jag om kammarens tillstånd att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få ställa följande fråga: För utrikes tjänsteresa får jag härmed anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 30 november— den 2 december 1966.

Herr talman! Jag tackar hans excellens för det svar som han har lämnat på min interpellation. Jag vill även understryka, att svaret för mig är i stort sett tillfredsställande.

Utvecklingen i södra Afrika och det uppenbara åsidosättandet av de mänskliga rättigheterna för de färgade invånarna i dessa länder är motiv nog för att ta upp dessa frågor till diskussion och att ständigt hålla dem aktuella. För demokratiens utveckling och för dess möjlighet att existera måste de mänskliga frioch rättigheterna oavsett hudfärg och ras vara en riktningsvisare. I min interpellation hänvisade jag också till att vi under denna höst inte har någon utrikesdebatt i riksdagen, och det är inte, herr talman, min mening att dra upp någon längre diskussion vid detta tillfälle. Jag vill dock beröra några punkter i utrikesministerns svar på mina frågor. Det är väl en allmän mening att den nordiska kompromisslinjen i sydvästafrikafrågan är välbetänkt. Såsom jag också har understrukit i min interpellation är risken alltid stor för att alltför långtgående resolutioner endast blir tomma demonstrationer som kanske skulle kunna skada världsorganisationen, alltså FN — detta har ju även hans excellens betonat i sitt svar.

Men det skulle ha varit önskvärt att även England hade varit med i kommittén. Utrikesministern vill för svensk del endast lova att man skall hålla nära kontakt med den tillsatta kommittén och dess arbete. Såvitt jag förstår, är det — förlåt mig, ers excellens! — en väl passiv hållning. Varför inte försöka att mera aktivt stödja Finland eller andra länder i kommittén genom att hjälpa till vid utarbetandet av de konkreta förslag som sedan skall presenteras?

Därigenom underlättar man i stället för föregriper kommitténs arbete. För den svenska allmänheten framstår nog också ofta diskussionen i dessa frågor som fruktlöst prat. Svårigheten är just att komma från ord till handling. Tyvärr lyser passiviteten i viss mån igenom även i den del av svaret som behandlar startandet av en internationell bojkottfond för att fördela bördorna mellan olika länder. Det räcker inte, ers excellens, med att säga att det ursprungliga förslaget har kommit från svenskt håll. Att åter aktualisera förslaget i generalförsamlingen är givetvis en väg, men om det inte vinner gehör där, bör Sverige — om möjligt tillsammans med de övriga nordiska länderna — på egen hand vidareutveckla tanken och presentera ett konkret förslag som inte kan förbigås utan att åtminstone väcka en diskussion som kan vara till nytta. Den dag då man måste gå från ord till handling kommer allt närmare, det finns allt mindre tid för diskussioner. Ingen kan väl egentligen påstå att protesterna mot apartheidpolitiken vunnit några bestående framgångar, även om de sydafrikanska myndigheterna är irriterade. Den senaste tidens utveckling i Rhodesia oroar, förtrycket i detta land ökar efter hand. Hur länge kommer andra afrikanska länder att förbli passiva? För dem är i varje fall problemet mer påtagligt och näraliggande. Den svenska rapporten rörande sanktioner mot Sydafrika var avsedd att ge en mera realistisk syn på frågan, sägs det i svaret. Risken är naturligtvis att rapporten hämmar i stället för att stimulera den debatt som vi önskar. Herr talman! Även om jag inledningsvis sade att jag i stort sett är nöjd med det svar som hans excellens nu har lämnat, finns det många frågetecken i marginalen med tanke på vad som händer i de afrikanska länderna och vårt lands inställning och handlande. Med detta ber jag än en gång att få tacka hans excellens för svaret.

Herr talman! Det torde vara en misstolkning från utrikesministerns sida om han av mitt inlägg med anledning av svaret på min interpellation anser sig kunna utläsa att diskussionen skulle hämnas på grund av de omständigheter som jag angav. Tvärtom har jag den mycket bestämda uppfattningen att vi i högre grad än hittills varit fallet bör försöka att aktualisera dessa frågor på bred basis, så att folket här hemma verkligen vet vad frågan över huvud taget gäller. Jag har, herr talman, gjort vissa antydningar om att utrikesministerns åtgärder präglas av en viss passivitet. Det må väl vara mig förlåtit om jag i det sammanhanget hänvisar till ett interpellationssvar i den här frågan som jag fick för ungefär två år sedan av eders excellens. Det är en stor skillnad på det svar som har lämnats i dag och det svar som lämnades den gången. Den sa ken har jag gett uttryck för när jag sagt att jag i stort sett är tillfredsställd med det svar som nu har lämnats, i vilket de åtgärder som har vidtagits från svensk sida har redovisats. Det är bara att konstatera att om någon sig omvänder till det bättre så är väl det bara gott och väl. Jag tog också upp vilka åtgärder Sverige eventuellt skulle kunna vidtaga när det gäller dessa frågor. Hans excellens sade i sitt andra anförande att han redan i sitt svar påpekat att just den omständigheten att Finland finns med i 14-mannakommittén ger större möjligheter för Sverige att påverka utvecklingen. Jag vet inte, eders excellens, om den slutsatsen berodde på ett missförstånd eller om jag inte uttalade min tankegång i klartext.

Jag förmodar att med den positiva inställning som utrikesministern här visar kommer också detta att bli fallet.

Herr talman!

Sedan vet jag inte om jag skall tolka det som en glidning från hans excellens när han säger, att eftersom vi har en 14-mannakommitté, skulle man inte från svensk sida inom UD kunna utarbeta konkreta förslag.

Herr talman! Jag har redan i höstens remissdebatt gett min anslutning till regeringens ställningstagande i sydvästafrikafrågan, och jag har ingen anledning att ändra min hållning, Jag tror att det i stort sett var riktigt. Det var ett försök att få en realistisk linje i sydvästafrikafrågan. Nåja, realistisk — vi vet att de flesta förslag tyvärr under en lång tid kommer att vara omöjliga att genomföra, men det var ändå ett försök att få fram någonting som skulle kunna ge en viss konkretion och handlingskraft åt FN — FN har ju antagit många resolutioner, men ingen har medfört någon ändring av de oefterrättliga förhållandena. En enda liten kommentar beträffande det som utrikesministern och herr Sundin diskuterat, nämligen vad man kan göra för att få FN att ta itu med frågan om en fördelning av de ekonomiska bördorna vid eventuella sanktioner eller andra åtgärder.

Sedan tog utrikesministern upp det nordiska samarbetet. Herr Sundin berörde det också, och jag vill liksom herr Sundin säga att det är glädjande att Finland är med i den kommitté som nu skall syssla med sydvästafrikafrågan. Det är glädjande ur flera synpunkter, bland annat därför att det ju markerar att Finland nu anser sig ha en större utrikespolitisk frihet än det hade för ett antal år sedan. Jag föreställer mig att det då hade varit svårt för Finland att medverka i en kommitté av denna karaktär. Det är glädjande att Finland nu kan göra det. När de nordiska länderna är överens i FN, betyder vi ju i vissa frågor något. Mer kan man inte påstå. Att vi skulle betyda någonting i alla frågor då vi går samman vore givetvis en feltolkning, men att vi kan betyda något i vissa frågor är uppenbart. Därför är det givetvis, såsom utrikes ministern säger, bra när vi kan samarbeta. I stort sett går också, såvitt jag kan bedöma, samarbetet mellan de nordiska länderna i FN bra, Men det finns inslag som är något originella — jag kanske kan använda ett något annat ordval än vad hans excellens gör i sitt svar, när han talar om det svenska initiativet i FN i fjol att få FN att röra på sig när det gäller frågan om fördelning av de ekonomiska bördorna. När den danske utrikesministern för en tid sedan gjorde en liknande framstöt smälldes det upp som ett stort danskt initiativ, som verkligen skulle spela en roll i FN-sammanhang. Detta tillhör de putslustigheter som givetvis inträffar då och då. För min del måste jag säga att jag tycker att det bara är bra att svenska utrikesdepartementet i jämförbara situationer inte ägnar sig åt sådan putslustighet. För dem som vet läget måste det göra ett ganska egendomligt intryck att man från dansk sida spelar upp en sådan här sak som ett stort initiativ, när ett annat nordiskt land redan tidigare handlat i saken. Ibland har ryckigheten i Danmarks uppträdande i FN tagit sig vissa egendomliga former. Man tycker att det finns vissa paralleller med danska utspel i EEC-frågan, vilka ibland också haft former som vi från svensk sida verkligen haft djup anledning att beklaga. Det är inte alltid så, att sådana utspel verkligen är ägnade att skapa den förtroendegrundval som är nödvändig för ett gemensamt nordiskt ställningstagande i så många frågor som möjligt i de internationella sammanhangen. Man tycker kanske att den danska utrikesledningen någon gång borde ha ägnat större intresse åt denna sida av saken.

litiken mot bakgrunden av de senaste årens snabba strukturförvandling av den kollektiva trafiken. kartläggning av de trafikmässiga, ekonomiska, sociala och lokaliseringspolitiska aspekterna på den år 1963 beslutade statliga trafikpolitiken;

Herr talman! Unnder punkten statsutskottets utlåtande nr 146 har kammaren att behandla två motionspar, I: 446 och II: 537 samt 1:458 och II: 552. I det första motionsparet begäres skyndsam Översyn av järnvägspolitiken och särskilt frågan om järnvägsnedläggningarna med hänsyn till de sociala och näringspolitiska krav som järnvägspolitiken bör tillgodose. I det andra motionsparet yrkas på en allsidig kartläggning av de trafikmässiga, ekonomiska, sociala och lokaliseringspolitiska effekterna på den 1963 beslutade statliga trafikpolitiken mot bakgrunden av de senaste årens snabba strukturförvandling av den kollektiva trafiken. I ett tredje motionspar, I: 452 och II: 333, begärs dels att planeringsråden och landstingen skall utgöra remissin stanser när det gäller järnvägsnedläggningar, dels att en redogörelse lämnas för hur kostnaderna för den s.k. kollektivbiljetten fördelar sig på de olika bandelarna. Dessutom vill man i statsverkspropositionen årligen ha en uppgift på vilka bandelar som är avsedda att nedläggas. Samtliga dessa motioner återspeglar den oro och den olust som karakteriserar de av järnvägsdöden särskilt berörda delarna av landet.

Stora befolkningsgrupper misstänker att denna utarmning är mer eller mindre planmässig. Dessa åtgärder för med sig minskad godsoch resandefrekvens, och detta blir i sin tur motiv för nedläggning av bandelen i fråga. Ofta förekommer det att landsvägsbusslinjer anordnas som går parallellt med en som svag betecknad järnväg, varigenom resultatförsämringen går snabbare. Ja, så ungefär säger motionärerna och faktiskt också allt folket ute i landet, ja, många av järnvägarnas eget folk har samma uppfattning. Det skulle vara intressant om en gallup i vissa landsdelar kunde anordnas, det skulle nog bli ett mycket markant uttalande ifrån folkets led. Någonting som har blivit för litet uppmärksammat i den järnvägspolitiska debatten är enligt min mening det förhållandet att de olika banorna matar varandra med trafik. Och ju mer man lägger ner desto mindre matas det till de kvarvarande banorna. Nya banor blir svaga i sin tur. Vissa delar av landet hotas nu faktiskt av att helt komma utanför järnvägsnätet. Vad det be Ang. järnvägspolitiken m.m. tyder för näringslivet är inte svårt för någon att förstå. Nylokalisering blir i första hand omöjlig. Ingen ny företagsamhet söker sig till sådana delar av landet. Äldre industrier får svårare förhållanden. Folk avflyttar, den allmänna servicen försvagas i takt med folkuttunningen och kommunikationsförsvagningen. Bygder, orter, städer utarmas sakta och successivt. Nu framhåller järnvägsstyrelsen beträffande önskemålet om långsiktigare samplanering av järnvägsoch vägbyggnadspolitiken, att det enligt styrelsens mening knappast är möjligt att i fråga om järnvägsnedläggningar åstadkomma närmare samordning än den som uppnåtts. Såväl nedläggningsbanorna som ersättningsvägarna är som regel sekundära linjer i sina respektive trafiksystem, Jag tycker att detta resonemang är ett svagt försvar.

I så fall måste ske en väsentlig utökning av resurserna för att ordna ersättningstrafik. Ett begrepp om problemets räckvidd får man genom SJ:s egen uppgift att 50 procent av järnvägsnätet bedöms som trafiksvagt. Det är givetvis orimligt att under sådana förhållanden tänka sig att lägga ned alla trafiksvaga bandelar. Det torde för övrigt vara omöjligt att lösa SJ:s ekonomiska problem genom sådan successiv nedläggning, eftersom man därmed sannolikt endast efter hand åstadkommer nya trafiksvaga banor.» Det går med andra ord inte att för enskilda bandelar strikt tillämpa en självbärighetsprincip. Vill man söka en lösning som ger samhällsekonomiskt lägsta kostnad, går det inte att inskränka sig till ett begränsat järnvägsekonomiskt resonemang heller. Staten som äger järnvägsnätet har ansvar för att landets alla delar får eller får behålla fullgoda kommunikationer. Detta innebär att SJ inte kan få agera uteslutande som ett affärsföretag, utan också måste aktivt medverka i fullgörandet av den statliga uppgiften att förse alla delar av landet med fullgod transportförsörjning. I den lokaliseringspolitik som vi borde bedriva bör SJ spela en viktig roll.

Det torde vara en uppgift där samhällsplanerare, ekonomer, sociologer och andra experter skulle få tillfälle att medverka. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall i första hand till reservation 1. I reservation 2 stöder reservanterna motionsparet I:452 och II:533. Man anser att det för en effektiv regional planering torde vara nödvändigt att planeringsråden liksom «landstingen görs till remissinstanser för järnvägsnedläggningar. Man kräver också att en olönsam järnvägslinje bör få kvarstå i »kollektivbiljetten» och att en redogörelse intas i statsverkspropositionen om hur de gemensamma kostnaderna för kollektivbiljetten fördelar sig på olika bandelar. Dessutom vill man gärna se en uppgift i statsverkspropositionen om vilka bandelar som under det kommande året avses bli nedlagda. Herr talman! Jag skall inte längre uppehålla mig vid detta problemkomplex, som omfattar en mycket viktig grupp av frågor, som berör betydande delar av vårt land. Jag inskränker mig till att yrka bifall till såväl reservation 1 som reservation 2.

Herr talman! Den kollektiva trafiken inom vårt land har i många fall en av görande betydelse för den framtida utvecklingen inom olika delar av Sverige. Denna trafik måste utformas så, att hela trafiksystemet fungerar på ett riktigt sätt mellan olika delar av vårt land. Järnvägarna har därvid spelat en stor roll, och längs dem har tätorter och samhällen vuxit fram, vilka gjort att trakten kring dessa blivit attraktiv. Den utveckling som här har skett bör få fortsätta. Bygderna skall ha möjlighet att utvecklas på ett normalt sätt. Stora delar av SJ-nätet bedöms såsom trafiksvaga. I många fall går persontrafiken på SJ med ekonomiskt underskott med undantag för de långtgående tågen och expresstågen, Godstrafiken lämnar i regel ett bättre ekonomiskt resultat än persontrafiken. Distriktsledningen inom SJ avgör vanligen själv hur trafiken skall läggas upp och utformas och bedömer därvid denna fråga ur rent ekonomisk synvinkel. Från bilinjerna till SJ:s huvudnät avlastas ofta fraktgodstrafiken. En viktig faktor för inkomsterna på en järnvägssträcka är den genomgående trafiken på ifrågavarande bansträcka. Där den genomgående trafiken är relativt stor erhåller bansträckan goda inkomster. Detta är ganska markant på huvydlinjerna. Denna genomgångstrafik distribueras på vissa bansträckor, som därvid blir mera lönsamma. Andra järnvägssträckor, som ej har någon genomgångstrafik, blir ekonomiskt svaga. På detta sätt blir en stor del av SJ nätet ej delaktig av den trafik som rätteligen tillhör densamma. 1963 års riksdagsbeslut innebar att järnvägsnedläggningstakten skulle bli hög; detta närmast för att nedbringa det statliga anslaget till icke lönsamma bandelar. Att vissa bandelar, i synnerhet kortare sträckor, ej kan vara lönsamma att bibehålla, torde det ej råda delade meningar om. Då längre bansträckor, t. ex, på tio mil och mera, som är olönsamma att trafikera nedlägges, kan detta inverka negativt för den bygd som berörs av nedläggningen. Restiden blir ofta längre med buss än med tåg. För rälsbusstrafik är ofta maximihastigheten 80—100 km i timmen, medan landsvägsbussarna har en betydligt lägre maximihastighet. När landsvägarna ombyggs lägges de ofta utanför samhällena, Detta gör att körtiderna ytterligare förlängs. Busstrafiken, som skall ersätta järnvägens persontrafik, har det ofta ekonomiskt besvärligt. I och med att nedläggning av järnvägar sker och transportsystemet ändras för vissa delar av vårt land, inträder en försämrad trafikservice som menligt påverkar bygdens utveckling.

Också kraven på en med hänsyn till de geografiska förhållandena rimlig transportförsörjning för landets olika delar samt beredskapsmässiga skäl begränsar nedläggningens omfattning.» Under hänvisning till detta vill jag säga att man vid en nedläggning av järnvägar och omläggning av trafiken i hög grad bör ta hänsyn till verkningarna för den bygd som berörs av dessa åtgärder. Dessa verkningar kan för staten föranleda stora utgifter, t.o.m., större än de bidrag som SJ erhållit för bibehållande av vissa ekonomiskt mindre lönsamma bandelar. SJ:s huvudnät rationaliseras, och här utföres snabba transporter. Ett rationellt kollektivt trafiksystem är för vårt land nödvändigt.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

Herr talman! Jag kunde i stort sett ha nöjt mig med att instämma med de båda föregående talarna när riksdagen nu behandlar de tre motionspar vilka samtliga rör sig om järnvägsfrågorna. Det är emellertid inget tvivel om att just dessa frågor, där de blir aktualiserade, medför ett känslosvall av för svenska förhållanden oanade mått. Jag skall nu inte försöka återge det. Jag hänvisar i det sammanhanget endast till de vid tidigare tillfälle framförda synpunkterna när det gäller nedläggning av lokala järnvägar i Kalmar län. Det torde emellertid finnas anledning att vid detta tillfälle noga beakta de synpunkter som i dylika sammanhang så att säga framkommer ifrån folkdjupen. Där har man nog den uppfattningen att vi här i riksdagen genom det beslut som har fattats lagt grunden till en alltmer accelererad järnvägsnedläggning i vårt land. Det finns enligt min uppfattning därför anledning för riksdagen att i anslutning till de motionsyrkanden som nu har framförts ompröva det fattade beslutet om järnvägspolitiken. En fråga som tidigare inte har berörts i riksdagen — och jag är litet tveksam om den över huvud taget skall beröras — är huruvida järnvägarna fortfarande har någon försvarsteknisk betydelse. Det är emellertid inget tvivel om att så har varit fallet tidigare, och i vissa sammanhang torde den synpunkten fortfarande vara värd ett beaktande. Vad som här sagts om järnvägarnas betydelse ur näringslivets synpunkt ber jag att få understryka. Ur lokaliseringssynpunkt har tillgången till en spårbunden, kollektiv transportmöjlighet fortfarande otvivelaktigt en avgörande betydelse. Man skulle knappast kunna tro att så är fallet, men det finns verkligen anledning understryka att det förhåller sig på det sättet.

Beträffande det sistnämnda yrkandet har vissa remissinstanser anfört att det av praktiska skäl är omöjligt att så långt i förväg kunna bedöma detta och sätta det på pränt.

Från landstingens synpunkter borde enligt motionärernas mening i hög grad sjukvårdsresorna kunna belysas. För att ta ett lokalt exempel kan jag nämna att beträffande Västerviks lasarett har gjorts en kartläggning under dels en vinterperiod, dels en sommarperiod, vardera omfattande en månad, om hur många som har begagnat sig av där tillgängliga resemöjligheter på järnväg. Man har därvid kommit fram till det resultatet att järnvägsresorna har en betydligt större omfattning, både för de sjukvårdsbehövande själva och för tillresande anhöriga, än man över huvud taget hade tänkt sig, Jag tror därför att det finns all anledning att direktinkoppla landstingen så att de får ge sina synpunkter på den här frågan. Det är visserligen sant att länsstyrelserna har möjlighet att höra landstingen i de fall där de finner detta lämpligt, men det torde vara bättre om landstingen, som det föreslås i motionerna, görs till obligatoriska remissorgan. I fråga om skolresorna, som jag har personlig erfarenhet av efter många år i en skolstyrelse, kan väl utan vidare sägas att bussresor är mera ansträngande för skolbarnen än järnvägsresor. Vad sedan beträffar det allmänna resonemanget om hur vi skall se på järnvägspolitiken, vill jag understryka att man måste se dessa s.k. trafiksvaga bandelar i hög grad såsom matarbanor till de större och mera lönsamma banorna. Ju flera järnvägar man tar bort ute i periferien, desto svagare underlag får man också för de järnvägar som vi alla är överens om att vi måste ha kvar, hur de än går. Herr talman! Med det anförda vill jag dels understryka de synpunkter som tidigare anförts av herrar Larsson och Åkesson, dels också instämma i deras yrkande om bifall till reservationerna nr 1 och 2 som är fogade till statsutskottets utlåtande nr 146.
Herr talman! Liksom föregående talare är jag från den del av vårt land som i hög grad drabbats av och hotas att drabbas av järnvägsnedläggelse. Även jag ber därför att få säga några ord. Inledningsvis kan jag helt instämma i vad herrar Larsson, Åkesson och Svanström anfört, och efter deras inlägg fatta mig kort. Det är obestridligt att järnvägsnedläggningarna i många fall medför stora olägenheter och fördyringar för både näringslivet och de enskilda människorna i de berörda bygderna. Det har också visat sig svårt att där genom landsvägstrafik åstadkomma likvärdiga förhållanden. I verkligheten har det blivit en sänkning av dessa bygders trafikstandard. Tidigare, när vi debatterat denna fråga här i kammaren, har jag för min del velat understryka nödvändigheten av att man, innan man lägger ner en järnväg, har ordnat en så fullgod ersättningstrafik som möjligt på landsväg. Jag vill upprepa detta och samtidigt särskilt framhålla att man bör eftersträva en högre standard på våra landsvägsbussar. Den är ju nu direkt otillfredsställande. Jag tillåter mig nämna bara en sådan detalj som att våra bussar saknar toaletter, vilket måste vara särskilt besvärande för äldre och sjuka personer. Liksom herr Svanström vill jag här erinra om resorna till våra sjukvårdsinrättningar. När vi nu t.ex. i Kalmar län hotas av en nedläggning av järnvägen Kalmar—Berga, vill vi gärna framhålla att det är många sjuka och även sådana personer som skall besöka de sjuka vid regionsjukhuset i Linköping som använder denna järnvägslinje. Även här vill jag framhålla önskvärdheten av att SJ, där man har övergått till landsvägstrafik, söker åstadkomma en bättre service för passagerarna. Så länge vi hade järnvägar, hade vi ordentliga väntsalar. Vid landsvägarna saknas ofta de enklaste regnskydd och de enklaste sittplatser. Det skulle inte innebära några större kostnader för statens järnvägar att här erbjuda en bättre service. Det är ju ett rimligt krav från de bygder som har förlorat sin järnväg. I huvudfrågan har jag, herr talman, den uppfattningen att man bör gå försiktigt fram då det gäller järnvägsnedläggningarna. En nedläggning innebär ofta ett så allvarligt men för ifrågavarande bygd, att statsmakterna senare kanske just för denna bygd måste vidtaga stödåtgärder av sådan storleksordning att den genom järnvägsnedläggningen åstadkomna besparingen senare framstår såsom en chimär och i verk Ang. järnvägspolitiken m.m. ligheten var en olycklig och oekonomisk åtgärd. Jag har inte kunnat acceptera utskottets mening att det skall vara orimligt att redan ett och ett halvt år i förväg ge besked om en järnvägsnedläggning. Liksom herr Svanström måste jag beteckna det såsom synnerligen rimligt att en bygd, som skall drabbas av ett så allvarligt ingrepp, i mycket god tid får underrättelse härom. Likaså finner jag det naturligt att man i dessa frågor hör länens planeringsråd och landstingen. Det framgår även av utskottets skrivning att det är naturligt att så sker, men någon direkt bestämmelse härom vill utskottet inte ha. Jag tycker att en järnvägsnedläggning är en så utomordentligt betydelsefull fråga för en bygd att det bör finnas en klar föreskrift om att ifrågavarande organ skall höras. Herr talman! Jag finner reservanternas yrkanden väl motiverade, även om jag kanske i vissa enskilda formuleringar velat ha en något annorlunda utformning. I sak delar jag dock reservanternas uppfattning, och jag ber att få yrka bifall till reservationerna, såväl nr 1 som nr 2.

Herr talman! I det utlåtande som har lagts fram av statsutskottet har mycket noga och ingående redogjorts för hur det går till när man skall lägga ned en järnväg. För det första har man redogjort för det beslut som fattades av riksdagen år 1963, vilket beslut ju innebar att målet för trafikpolitiken skulle vara att till lägsta möjliga kostnader ordna en tillfredsställande transportförsörjning för landets olika delar. Beslutet innefattade också att de regleringar som motverkade konkurrensen på transportområdet så långt möjligt skulle avvecklas och att varje trafikgren i princip skulle svara för sina egna kostnader. Beslutet innebar vidare att om en järnväg går med förlust men det ändå skulle anses rimligt med hänsyn till bygdens behov och med beaktande av sociala och näringspolitiska aspekter att fortsätta driften så skall kostnaderna betalas genom den s.k. kollektivbiljetten, d. v. s. ersättning till trafikföretaget skall utgå av allmänna medel. De nya riktlinjerna för den statliga trafikpolitiken innebar att handlingsprogrammet skulle uppdelas i tre etapper. Första etappen tog sin början den 1 juli 1964 och andra etappen den 1 juli 1966. Meningen är att tredje etappen skall ta sin början den 1 juli 1968. För järnvägstrafikens del innebar reformprogrammet att nedläggningen av trafiksvaga bandelar skulle bedrivas med den skyndsamhet som är möjlig. Riksdagen har också tidigare uttalat sig för att nedläggning helt eller delvis av trafiksvaga bandelar skulle bedrivas med kraft; det uttalandet gjordes långt innan vi fattade beslutet 1963. Emellertid har man också sagt att hänsyn skall tas till behovet och önskemålen i de bygder som berörs av nedläggningarna, och jag ber att i korthet få erinra om hur nedläggningsärendena handlägges — jag tror att det av den redogörelsen skall framgå att all rimlig hänsyn tas i sådana sammanhang. När en nedläggning aktualiseras är det SJ:s distrikt som gör den grundläggande undersökningen. Därvid tar man kontakt med vägmyndigheter och länsarbetsnämnder, med posten, kommunerna, företagen och andra lokala eller regionala intressenter. I regel hålls också informationsoch diskussionsmöten mellan företrädare för SJ:s lokala organ och de berörda parterna. SJ:s centralförvaltning bearbetar sedan det material som sammanställts inom distriktet och kompletterar materialet genom kontakter, överläggningar och samråd med olika myndigheter, arbetsmarknadsstyrelsen, vägoch vattenbyggnadsstyrelsen samt näringslivets trafikdelegation. I förekommande fall inger så järnvägsstyrelsen framställning till Kungl. Maj:t om nedläggning. Denna framställning remitteras till berörda länsstyrelser, försvarsmyndigheter, kommuner, företag och andra intressenter. Vidare företar tjänstemän, som sysslar med sådana ärenden inom kommunikationsdepartementet, resor till de berörda trafikområdena och söker bilda sig en uppfattning om konsekvenserna av att en trafiksvag bandel läggs ned. Det är väl ändå överdrivet att påstå att några bygder skulle ha ruinerats eller företagsamheten där gått i stöpet på grund av att en trafiksvag bandel lagts ned. Jag vet inte om det finns sådana orter — i varje fall har inte de ärade talesmännen för reservationerna gett några konkreta exempel därvidlag. Vidare anmodar kommunikationsdepartementet i nedläggningsärendena vederbörande länsstyrelse att anordna ett sammanträde till vilket kallas representanter för SJ:s och andra myndigheters regionala organ samt för berörda kommuner och andra intressenter. Tjänstemän från departementet får vid sammanträdet ta del av de synpunkter man har att anföra. Trafikpolitiska delegationen har tillsatts för att följa upp dessa ärenden. Den har elva ledamöter, bland dem ett par riksdagsmän. Delegationen har haft kontakt med intressenter i olika delar av landet och säger sig inte ha erfarit annat än att verkningarna av den nya trafikpolitiken varit positiva. Om man skulle gå så långt som t.ex. RLF har ifrågasatt i sitt remissyttrande blir ju följden att man helt river upp det beslut som tidigare fattats.

Om man skulle gå på den linjen, river man faktiskt helt och hållet upp det beslut som vi fattade år 1963, och det kan väl ändå inte vara meningen, Jag anser att man måste ta ganska stor hänsyn till de yttranden som har avgivits av andra remissorgan. Det är ju egentligen bara RLF som har tillstyrkt motionerna. TCO har yttrat sig en smula svävande. Men övriga remissorgan har avstyrkt motionerna, och jag har särskilt fäst mig vid vad Landsorganisationen har sagt. Jag skall citera några rader ur Landsorganisationens yttrande, Det heter där: »Det minskade trafikunderlaget på en stor del av landets järnvägar är ett uttryck för den pågående strukturomvandlingen i den svenska samhällsekonomien; såväl för övergången till landsvägstrafik som för urbaniseringen. Det är därvid alldeles otvivelaktigt trafikanterna som övergivit järnvägarna och inte järnvägarna som övergivit trafikanterna. En minskning av mängden resande och gods till 1 10 av vad de var för bara 10—15 år sedan är inte ovanligt och det talar ju ett tydligt språk.

I motionerna har också yrkats att landstingen och planeringsråden i länen skall höras i dessa ärenden. När det gäller planeringsråden finns det en Ang. järnvägspolitiken m.m. kungörelse som anger vad de skall göra. Det är kungörelsen nr 10:1965. Där heter det i 1 §: »I varje län skall finnas ett planeringsråd. Dess uppgift är att som rådgivande organ deltaga i länsstyrelsens handläggning av sådana ärenden om samhällsplanering eller kommunal, administrativ eller judiciell indelning eller näringslivets lokalisering som är av allmän betydelse eller större vikt.» Jag vet inte om det finns någon länsstyrelse som inte anser att det är av allmän betydelse och av stor vikt om man får behålla en järnväg eller inte, Jag tror att man i regel anser det, även om det är fråga om en trafiksvag bandel. Detta innebär såvitt jag förstår att planeringsråden redan är inkopplade genom föreskriften i kungörelsens första paragraf. Jag kan heller inte tänka mig annat än att länsstyrelsen då den anser det befogat hör också landstinget. Jag kan inte förstå varför det skall behövas en föreskrift härom. Så mycket får man väl ändå lita på länets styrelse att man får utgå från att den hör också landstinget. Vi har inom utskottet mycket noggrant granskat förslagen i motionerna och som jag tycker fått fram ett utlåtande som tydligt och klart redogör för förhållandena på detta område. Vår slutsats har blivit att den nya trafikpolitik som vi beslutade om år 1963 bör fullföljas. Med anledning härav yrkar jag bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Fritz Persson frågade: Är det några bygder eller orter som ruineras av den förda järnvägspolitiken? Ja, det är kanske inte några som direkt slagit vantarna i bordet och gjort konkurs. Men nog märker många orter, även städer, att det är ett kärvare ekonomiskt klimat för dem när de försöker utveckla sina möjligheter. Jag skall peka på ett exempel som ligger mig personligen så nära. Det gäller Sydöstsverige. Där har en rad mindre, smalspåriga järnvägar vid det här laget redan lagts ned, och nedläggandet går vidare. Såsom herr Schött nyss nämnde är det närmast Kalmar—Berga järnväg som är hotad, och Kalmar— Berga järnväg har tillsammans med en del av Nässjö—Oskarshamns samt den tidigare med namnet Östra centralbanan betecknade sträckningen Hultsfred —Linköping utgjort och kunnat utgöra en direkt förbindelse från Sydöstsverige upp till centralorten Stockholm. Men undan för undan har sådana förändringar skett i trafikväsendet att en personbefordran efter den vägen har mer eller mindre omöjliggjorts, och Kalmar—Berga har tydligen bara en kort tid kvar att leva. Inskränker det sig sedan till detta? Nej, det gör det inte. Vi vet nu att trafikekonomiska undersökningar är anbefallda = beträffande «:järnvägsleden Oskarshamn—Hultsfred och beträffande Hultsfred—Linköping, och järnvägen Hultsfred—Västervik är också klar för nedläggning. Även beträffande sträckningen Nybro—Nässjö pågår undersökning, och vi vet att undersökning är bara förebud till vad som kommer. Det sägs att det skulle vara otillständigt att antyda att det skulle ske en planmässig försämring av det statistiska underlaget vid hotade bandelar. Men allmänheten, som ju är en god iakttagare, och järnvägsfolk ser vilka åtgärder som vidtas, Ett litet exempel!

Bygden mellan Oskarshamn och Västervik är mycket glest befolkad liksom bygden norr därom, Det är egentligen bara några få huvudorter som berörs av denna busslinje, men den fyller uppgiften att tömma tågen på resenärer som faller för frestelsen att ta bussen till Stockholm i stället för att ta tåget. Man satsar inte på att skydda tågtrafiken, Det verkar som om man inte hade intresse av att om möjligt bevara denna, utan snarast tvärtom. Om det går så att alla de här av mig nämnda bandelarna om några år är nedlagda kommer det att innebära att hela Sydöstsverige från Kalmar till Karlskrona — som väl får behålla sin förbindelse över Alvesta — är tömt på möjligheter till järnvägstrafik. Från Nässjö sticker man ned en stump till Hultsfred tills vidare, annars är området i framtiden tomt på järnvägskommunikationer. Var och en kan väl förstå vad en sådan utveckling måste betyda för ett så stort område som Sydöstsverige är.

De signaler som herr Fritz Persson åberopade från LO-vyttrandet innebär en successiv avfolkning av mycket betydande delar av landet. Herr talman! Jag ber att även nu få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.
Herr talman! Herr Larsson har genom att ge ett exempel med lokal anknytning noga visat, tycker jag, hur det går till när man försöker bevisa att det finns en trafiksvag bandel. Herr Fritz Persson kan nog inte vara främmande för dessa tankegångar, och det är möjligt att någon remissinstans har tyckt att det närmast är otillbörligt att vi som företrädare för människorna ute i bygderna vågar ha vår uppfattning. Men liksom herr Nils Theodor Larsson har jag många exempel på hur man arrangerar sidolöpande trafik och därigenom självklart bidrar till att göra en viss järnvägslinje mindre utnyttjad. Jag tror att sådana exempel kan anföras från alla delar av landet. Hur går det sedan till vid de informationsmöten som är arrangerade? Alla vi som varit med på dem har en bestämd känsla av att där i hög grad gäller vad som gällde en gång när vissa personer samlades till herredagar: »I herredagsmän skynden icke så fort! Det som göras skall är allaredan gjort!» Det är väl bara att konstatera att dessa möten kallas information — informationsmöten, inte diskussionsmöten. I många fall har man bara att ta del av hur vederbörande tänkt sig att denna nedläggning skall ske. Man får också veta att det inte är möjligt att finna någon annan lösning på denna fråga. Det är nog riktigt, herr Persson, att motionärerna syftar till en översyn av beslutet, étt upprivande, som herr Persson kallar det. Vi är inte främmande för att sådant kan ske, att man kan ifrågasätta om beslutet var helt klokt, om det inte kan vara lämpligt med en ny översyn av frågan. Herr talman! Jag har med det anförda bara velat peka på ett par saker som sammanhänger med förberedelserna till de nedläggelser som tid efter annan sker.

Herr talman! Herr Persson motiverade utskottets utlåtande i hög grad med 1963 års riksdagsbeslut, att vi skulle gå fram relativt hårt för en rationaliseringslinje beträffande järnvägstrafiken och dess nedläggning. Jag kan inte underlåta att här göra vissa reflexioner beträffande SJ och dess olika trafikgrenar. Om vi ser på SJ:s persontrafik, lokaltrafiken med undantag av långlinjetrafiken eller trafiken med expresståg, så är den i regel ekonomiskt Ang. järnvägspolitiken m.m. negativ. Då det gäller stockholmstrafiken — det finns en mycket stor trafik från platserna utanför Stockholm och in mot staden — går den med ett negativt resultat med inte mindre än 7 miljoner kronor per år. Jag har fått vissa uppgifter beträffande lokaltrafiken i göteborgsområdet, vilken skulle gå med ett negativt resultat på bortemot 3—3,5 miljoner kronor per år. Dessa negativa resultat betalas av de positiva resultaten inom SJ, således genomgångstrafiken etc. Därför bedöms vissa platser inom Sverige då det gäller den lokala trafiken från den synvinkeln att trafiken där inte kan läggas ned.

Vad gäller persontrafiken kan vi se på tunnelbanorna i Stockholm. Enligt vad jag hört visar det senaste resultatet av en ekonomisk utredning som företagits här att de skulle gå med en förlust på bortemot 100 miljoner kronor per år. Det bevisar att det inte går utan vidare att lägga ner persontrafiken på olika sträckor och motivera det med det ekonomiska skeendet i förhållande till trafiken. Inlandsbanan, som har mycket stor betydelse för de trakter den löper igenom, går med en förlust på bortemot 50 miljoner kronor per år. Jag har personligen den uppfattningen att vi omöjligen kan lägga ner denna järnväg liksom ej heller järnvägarna i östra Skåne och Kalmar län hundraprocentigt, utan vissa bandelar måste bli kvar för att ordna trafiken på ett rimligt och riktigt sätt. Herr talman! Jag anser att då det gäller nedläggning av en järnväg hänsyn i högsta grad skall tas till verkningarna av nedläggningen som sådan, Ang. järnvägspolitiken m.m. Herr Persson sade nyss från talarstolen här att det i regel varit ett positivt resultat ute i bygderna på järnvägsnedläggelserna. Beträffande de nedläggningar som för närvarande är aktuella har jag en direkt motsatt uppfattning. De kommer att drabba vissa delar av våra bygder på ett mycket hårt sätt. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! När jag i detta sena skede av debatten tar till orda, sker det för att jag tycker att en ganska väsentlig synpunkt inte har blivit tillräckligt belyst. Det gäller sambandet mellan järnvägspolitiken och lokaliseringspolitiken. I det län som jag representerar, där norra delen är föremål för stödåtgärder, föreligger just nu ett förslag om nedläggning av persontrafiken på norra delen av den genom större delen av länet löpande järnvägen. Det är alldeles självklart att de stödåtgärder som har vidtagits i länet — det rör sig om lån och bidrag på något tiotal miljoner kronor — kommer att få en ganska liten effekt, när man samtidigt så avsevärt försämrar kommunikationerna i den bygd som skall ha stödet. Statens stöd till de trafiksvaga järnvägarna måste samordnas med statens stöd till näringslivets lokalisering, om det skall bli en effektiv helhet av samhällsinsatserna. Lokaliseringspolitiken arbetar med olika medel, och ett av dessa medel är att förse de berörda landsdelarna med kommunikationer och annan service i fråga om skolor, sjukhus och andra samhällsinrättningar. Man måste här ha ett samspel, och det är däri det brister. Statens järnvägars förberedelser för järnvägsnedläggningar har en så stark järnvägsekonomisk inriktning och de samhällsekonomiska perspektiven kommer in så sent i bilden, att det ofta är för sent att vrida in utvecklingen på en annan väg. ligtvis till en varaktig förbättring för de berörda landsdelarna. Det är inte fråga om någon konstgjord andning i väntan på döden, utan här ges en injektion för att skänka nytt liv åt bygden. Järnvägstrafiken och trafiken över huvud taget skall naturligtvis planeras med tanke på framtiden och inte just på de aktuella förhållandena. Man skall se på läget sådant det blir, när lokaliseringsstödet har fått verka någon tid i bygden, och denna, såsom man hoppas, har fått nytt liv. Norra Bohuslän befinner sig för närvarande i en vågdal, men i varje fall inom länet bedömes utvecklingsmöjligheterna på längre sikt vara mycket goda. Bohuslän ligger mitt emellan två starkt expansiva regioner med Göteborg och Oslo som centra. Länets läge vid västkusten med goda hamnar och möjligheter till kommunikationer över haven talar för att efter hand även norra Bohuslän kommer att utvecklas. Om man nu skrotar ner järnvägen där, kommer denna utveckling att bromsas upp och gå långsammare. När den sedan skjuter fart måste man bygga upp kommunikationsnätet på nytt, vilket leder till en ny belastning och nya kostnader. Inom länet anser vi inte att detta är riktigt. Vi anser att man även företagsekonomiskt bör se saken något på sikt. En företagare som finner dagens konjunkturer dåliga men ser en ljusning för framtiden lägger inte ner sin rörelse, utan han försöker hålla den flytande för att i framtiden kunna göra den mera lönsam. Herr talman! Jag skall be att få instämma i de yrkanden som här framställts om bifall till reservationerna.

Herr talman! I den pågående debatten har det icke framkommit några förslag om att undgå järnvägsnedläggelserna genom att tillföra våra järnvägar nya inkomster och på nytt få dem lönsamma. Jag vet att det är stora svårigheter att få lönsamhet för SJ på en del järnvägar — man får hoppas att SJ ändå borde kunna förnya sig på vissa områden. Järnvägarna har fått en stark konkurrens i biltrafiken; långa karavaner av långtradare går på våra vägar, i Synnerhet nattetid men även under dagtid, och jag skulle nästan tro att den största delen av det gods som transporteras inom landet förmedlas genom biltransporter.

Vi såg kilometerlånga transporter av järnvägsvagnar, som fraktade långtradare. Jag tror att det skulle vara någonting för SJ att fundera över. Jag reser varje vecka på E 6:an och möter där långa karavaner av långtradare på en alldeles för smal och dålig väg. Jämsides med E 6:an går järnvägen. Borde det inte vara möjligt att alla dessa bilar, som kommer från Tyskland, från Danmark och från olika delar av vårt eget land, kunde transporteras upp till Norge och därifrån via järnväg? Jag vet att det är en stor investering för SJ att anskaffa de trailers, som behövs för att transportera bilarna på, men det är ändå ett sätt att lösa en transportfråga som kan bli betydelsefull för hela vårt trafikväsen. Vi kan behålla våra järnvägar, vi kan också behålla smidigheten med biltrafiken och vi åstadkommer en mycket effektiv transportapparat. Jag har inte för avsikt att yrka på upprivning av 1963 års riksdagsbeslut; jag tror att det var riktigt. Vi kan inte behålla järnvägar, där inget trafikunderlag finns, men där det finns möjligheter att tilllföra järnvägarna nya transporter, bör detta också beaktas av SJ.

Herr talman! Den fråga, som bevillningsutskottets majoritet avvisar i punkt 2 i betänkandets hemställan, gäller traktamentsersättnings schablonberäkning för tjänstemän i enskild tjänst vid s.k. korttidsförrättningar. Enligt de regler som infördes 1963 skall traktamentsersättning, om den skall vara avdragsgill, schablonberäknas efter antalet övernattningar. Den som påbörjar en resa ena dagens morgon och avslutar den nästa dags kväll har varit borta ett dygn och en dag därtill. Men traktamentet är schablonberäknat och utgår bara för ett dygn. Det är denna för tjänstemän i enskild tjänst totalt obegripliga bestämmelse som reservanterna vill ha bort. När riksdagen gav sin välsignelse till den nuvarande lydelsen av p. 3 i anvisningar till 33 § i kommunalskattelagen skedde det troligen genom vad man skulle kunna kalla ett olycksfall i arbetet. Bevillningsutskottet ägnade Ppropositionen stor uppmärksamhet, men den detalj som berörs i reservationen till dagens betänkande uppmärksammades såvitt jag vet inte alls vid utskottsbehandlingen. Det förelåg ingen motion i deita avseende, inte heller någon reservation. Utskottet var på den punkten enigt och tillstyrkte Kungl. Maj:ts förslag. Sent skall syndaren vakna, heter det. Uppvaknandet skedde praktiskt taget i samma stund som bestämmelsen trädde i kraft, då företagare och enskilda fick klart för sig vad den innebar. Redan vid 1964 års riksdag togs frå gan upp i en interpellation och i fjol väcktes motioner. Några ändringar blev det emellertid inte. Statsrådet och riksdagen ville avvakta erfarenheterna under någon tid efter det att lagen trätt i kraft. Jag kan till äventyrs förstå den synpunkten. Men nu har lagen varit i kraft och envar, som har velat, har haft möjlighet att se verkningarna. Erfarenheten ger ordentligt belägg för riktigheten i den kritik som redan hösten 1963 framfördes mot den orättvisa bestämmelsen. Beklagligt nog tycks likväl socialdemokraterna i bevillningsutskottet vara både blinda och döva för dessa erfarenheter. De medger visserligen i sitt betänkande att schablonregeln i ifrågavarande avsnitt »för enstaka korttidsförrättningar» — jag upprepar »för enstaka korttidsförrättningar» — kan innebära ett för lågt avdrag för den skattskyldige. Men, tillägger utskottet, »i andra fall» kan avdragen bli för stora. Förutsättningen för att dessa två alternativ skulle uppväga varandra under ett beskattningsår, vilket utskottet tycks utgå ifrån, är naturligtvis att antalet resor som har varat flera nätter än dagar är i stort sett lika många som resor, vilka varat en dag mer än antalet nätter. Så är dock helt visst inte fallet. I reservationen till utskottets betänkande har återgivits uppgifter rörande en av TCO företagen enkät om traktamenten. Man har riktat en rundfråga till industritjänstemannaförbundets, bankmannaförbundets och handelstjänstemannaförbundets avdelningar vid 238 industrier, banker och handelsföretag. Av dem har 171 svarat, en del dock ofullständigt. Svaren visar i varje fall att antalet tjänstemän vid företag med typ dag-natt-dagresor i förhållande till totala antalet tjänstemän vid de redovisade 136 företagen utgjorde inte mindre än 69 procent. Även om några av dessa tjänstemän också hade gjort andra resor är resultatet av undersökningen fullständigt entydigt. Bevillningsutskottets antagande att, som man säger, schablonavdraget i normalfallet väl täcker den ökning av de normala levnadskostnaderna, som en skattskyldig kan åsamkas, torde i flertalet fall sakna reellt underlag. Inledningsvis nämnde jag att riksdagsbeslutet 1963 torde ha varit ett olycksfall i arbetet. Man styrks i den uppfattningen av det förhållandet, att redan tidigare lönebeskattningsutredningen i sitt betänkande nr 1 hade föreslagit att vid en resa som varat flera dagar än nätter borde ett schablonavdrag utgå även för den överskjutande dagen. Remissmyndigheterna gjorde inga invändningar mot det förslaget, men den rättviseregeln fanns inte med när lagförslaget lades på riksdagens bord. Reservanterna kan således stödja sig även på den sakkunnigutredning som i huvudsak låg till grund för regeringspropositionen och på remissmyndigheternas — om än tysta — godkännande av förslaget. Nu hoppas vi reservanter att riksdagen skall korrigera 1963 års beslut i denna detalj, så att den kommer i överensstämmelse med :lönebeskattningsutredningens förslag. Jag vyrkar således, herr talman, bifall till den vid bevillningsutskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Det har av herr Lundströms anförande framgått vad den här frågan gäller, och jag skall inte ta upp tiden med att referera alla detaljer som finns i bevillningsutskottets betänkande. Inom utskottsmajoriteten är vi väl medvetna om att ifrågavarande schablonregel, liksom alla schablonregler, kan ge negativa utslag, men vi har också framhållit, vilket jag gärna vill understryka, att den här schablonregeln ju också innebär många fördelar.

Man kan inte heller bortse från de administrativa fördelar som schablonregeln ger. Reservanterna anser — och herr Lundström framhöll det — att många löntagare har förrättningar som påbörjas på morgonen en viss dag och som avslutas på kvällen en påföljande dag. Eftersom antalet övernattningar är avgörande för hur många dygn förrättningen skall anses ha pågått, kan det alltså inträffa, att man får ett helt dygns traktamente plus ett dagtraktamente men bara får göra avdrag motsvarande dygnstraktamentet. Men det är också självklart, och det erkände herr Lundström, att motsatsen kan inträffa — och inträffar — nämligen att en förrättning tar i anspråk en dag och två nätter. Då blir situationen mera gynnsam än i det tidigare exemplet. Den statistik som reservanterna åberopar har jag ingen anledning att betvivla riktigheten av, även om det inte är vanligt att vi här fattar beslut som grundar sig på uppgifter lämnade av en enskild organisation, i det här fallet dessutom en partsorganisation. Dessutom behöver den typ av resor som tydligen dominerar, s.k. dag-nattdag-resor, inte bli ekonomiskt ogynnsamma för den skattskyldige. I många fall inträffar det säkert att avresan och återkomsten på respektive dagar sker vid tidpunkter som gör att det utgår fullt traktamente trots att man inte är borta från hemorten så lång tid att merkostnaderna alltid kommer upp i paritet med vad traktamentet ger. Det bör ju även understrykas att den skattskyldige kan få göra avdrag som överstiger den summa som traktamentena ger, nämligen om den skattskyldige kan bevisa att merkostnaderna för hans vistelse utom hemorten har varit större än vad han har fått i traktamen te. I så fall får han ju göra avdrag för hela kostnaden. Ser man denna fråga såsom en helhet och tar med både fördelar och nackdelar, och kan man göra bedömningen ekonomiskt sett såsom en totalbild, är jag som sagt, herr talman, övertygad om att resultaten inte kommer att framstå som så dåliga. Utskottsmajoriteten har även i år ansett att frågan inte är så viktig och angelägen, eller ger så negativa verkningar, att den ger anleåning till någon utredning. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I bevillningsutskottets betänkande nr 55 behandlas Kungl. Maj:ts proposition nr 85 som upptar förslag till ändringar för att hindra skatteflykt genom kryphål i lagstiftningen som uttrycket lyder i propositionen. Vid sin behandling av dessa frågor har utskottet blivit enigt utom i en delfråga som gäller beskattning av oskiftat dödsbo. Det är närmast den frågan som jag här vill beröra. Enligt Kungl. Maj:ts förslag som även i denna del har godkänts av utskottsmajoriteten skall oskiftat dödsbo efter en avvecklingstid av tre år efter dödsfallet, om den taxerade inkomsten överstiger 10 000 kronor eller den taxerade förmögenheten överstiger 100000 kronor, taxeras efter de regler som gäller för handelsbolag. Det innebär att boets inkomster och förmögenhet beskattas hos delägarna i förhållande till deras andelar. I vissa fall skall enligt förslaget riksskattenämnden kunna medge dispens från denna regel. Det gäller när tvist råder på grund av testamente eller liknande om vilka personer som rätteligen är dödsbodelägare, och det kan även vara andra orsaker. I en motion nr 747 i denna kammare av mig och herr Holmberg hemställer vi, att under de föreslagna dispensreglerna också skulle hänföras dödsbo i de fall då efterlevande make och omyndiga barn driver jordbruk eller rörelse under samlevnad i oskiftat bo. Vi anser, såsom också har anförts i den till betänkandet fogade reservationen, att det finns bärande motiv för vårt förslag.

I sådant fall då någon delägare är utflyttad till annan ort och därifrån skall Ang.

Man kan också säga att det inte är så underligt om en sådan delägare tröttnar på de här besvären och den ökade skattebelastningen från en inkomstkälla, vari han endast äger en ideell andel och vars dispositionsrätt är ganska beskuren på grund av gällande lagstiftning om förvaltning av omyndigs egendom. En sådan lagstiftning måste ju helt naturligt alltid finnas till skydd för en omyndig persons förmögenhet och inkomst. Nu säger utskottsmajoriteten, att det redan enligt nuvarande regler i vissa fall kan vara förenat med fördelar i beskattningshänseende att så snart som möjligt skifta sådana dödsbon, som avses, och att delägarna därefter gemensamt driver dödsboets tidigare verksamhet som förut — då blir det väl närmast i form av ett handelsbolag, administrativt sett. Utskottet säger vidare att det berör ett relativt begränsat antal dödsbon och att någon skyldighet att skifta dödsboet inte heller härefter föreligger. På grund därav, fortsätter utskottet, och då ett bifall till motionärernas yrkanden inte skulle stå i överensstämmelse med syftet med reformen, anser utskottet sig inte kunna tillstyrka motionen. Vi reservanter har den uppfattningen att dessa argument inte är invändningsfria.

För det allmänna är det en ganska begränsad skattefråga. Den skatteflykt som kan härleda sig från att dödsbon med omyndiga delägare fortfarande får beskattas som eget skatteobjekt är säkerligen av rätt ringa omfattning. Vi tycker också att ordet skatteflykt i detta speciella sammanhang inte är rätt benämning, men även om förslaget i några fall skulle medföra vissa skattelättnader vid jämförelse med den beskattning som skulle träffa varje delägare, om de taxeras som handelsbolag, kan detta enligt vår mening inte motverka syftet med reformen, sett ur vidare sammanhang.

Men vad vi med vårt förslag syftar till att ta bort är risken för otillfredsställande verkningar för omyndiga delägare i dödsbon i fråga om sammanlevnad i hemmet och möjlighet att disponera sin egendom efter egna önskemål vid myndighetsåldern. Jag ber till slut, herr talman, att med hänvisning till den motivering jag här har lämnat få yrka bifall till den vid utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! Under den reservation som herr Enarsson har talat för saknas namnen på folkpartiets representanter i bevillningsutskottet. Det innebär inte att vi skulle sakna förståelse för de synpunkter som reservanterna har framfört. Tvärtom är vi medvetna om att det kan förekomma fall, då det med hänsyn till omyndiga dödsbodelägares intressen skulle vara önskvärt att beskattningen kunde ske enligt nuvarande regler. Vi har emel lertid ansett att de i propositionen föreslagna ändrade reglerna för dödsbobeskattningen är så värdefulla — inte minst med hänsyn till önskemålen om största möjliga likformighet i beskattningen — att vi drar oss för en uppmjukning av det slag som reservanterna har föreslagit. Enligt utskottets förslag skall riksskattenämnden, om särskilda skäl föreligger, kunna bevilja dispens från regeln att dödsbo efter viss tid skall beskattas som handelsbolag. Vi förutsätter att denna dispensmöjlighet skall kunna begagnas även i fall av det slag, som reservanterna syftar på, när omständigheterna är ömmande.

Herr talman! Som herr Enarsson redan sagt ligger bakom den proposition, som behandlats i bevillningsutskottets betänkande, tanken att försöka täppa till en del av de kryphål som föreligger — jag säger en del av kryphålen, ty den täpper långt ifrån igen alla — i vår nuvarande lagstiftning. Vi tycker att det är glädjande att så stor enighet kunnat uppnås i utskottet om detta förslag att stoppa den skatteflykt som är av ganska stor omfattning just nu. Jag skulle alltså med detta kunna säga, att bakom herr Enarssons tankar också ligger något som låter mycket bestickande och som är av den storleksordningen, att det inte förrycker huvudtanken i propositionen. Men om man följer reservanternas resonemang i dess helhet, innebär det också att man skapar en del olägenheter. Man täpper inte till alla kryphålen. Även om det inte återstår så många, kan de då och då vara av ganska betydande storleksordning. Det finns dödsbon där det är en ganska betydande behållning och där det finns minderåriga i dödsboet. Det innebär att man där inte skulle kunna göra något därför att de är minderåriga och driver någon form av rörelse. Det kan innebära att vi förrycker nå got av den stora tanken bakom hela propositionsförslaget. Jag skulle alltså vilja säga, att man i vissa fall kan hålla med herr Enarsson, men att olägenheterna kan vara så stora att bevillningsutskottet ändå kommit till slutsatsen att det är bäst att ta propositionen i sin helhet. Det är bäst ur rättvisesynpunkt, men rimmar också med andemeningen i propositionen, nämligen att täppa till en del av de stora kryphål som finns i dag. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets betänkande i dess helhet.

Herr talman! Herr Tistad talade om att han hoppades att de synpunkter vi framfört i vår reservation skulle kunna inrymmas under dispensrätten sådan den nu är utformad. Såvitt jag kunnat läsa och tyda vad som menas med den dispensrätt, som skall tillskapas, tror jag för min del inte att de fall vi åsyftar alls kommer att rymmas under den dispensrätten. Jag skulle vidare vilja påpeka till vad herr Wärnberg yttrade, att det kan finnas stora dödsbon med omyndiga delägare som skulle få en skattelättnad. Men även om det är betydande tillgångar så är de dock bundna, som jag nyss nämnde, utav den inskränkning som förmynderskapslagen alltid föreskriver för sådan egendom, och man kan kanske även där, trots att det är relativt stora belopp, väga föroch nackdelar hos de olika förslagen. Då tycker jag att man med lika stort fog kan säga, att det är så beskuren dispositionsrätt beträffande både inkomster och förmögenheter även om dessa är av viss storleksordning, att det är befogat med de mjukare bestämmelserna för sådana dödsbons beskattning. B) i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om förslag till 1967 års riksdag till åtgärder i syfte att genom undanröjande av brister i vår skattelagstiftning stimulera investeringar i utvecklingsländerna.